Herr talman! Jeff Ahl har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att bemöta hotet av att militära vapen används mot ordningsmakten. Det faktum att det i dag finns områden där det förekommer social oro som drabbar såväl samhällsföreträdare som boende är djupt bekymmersamt. En sådan utveckling, som dessutom innebär att man använder vapen mot rättsstatens aktörer, är en utveckling som samhället inte kan acceptera. Social oro, gängkriminalitet och organiserad brottslighet måste bemötas från flera håll. Såväl brottsbekämpande som brottsförebyggande insatser måste intensifieras på lokal nivå. Inte minst krävs åtgärder för att minska de sociala klyftor som skapar förutsättningar för den här problematiken. Det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå har tyvärr varit åsidosatt de senaste åren. Regeringen kommer därför att förstärka de brottsförebyggande åtgärderna, bland annat genom att utveckla samordningen mellan olika aktörer, inte minst på lokal nivå, och ta fram en nationell handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet. Illegala vapen utgör ett allvarligt problem, och fortsatta insatser för att motverka dessa är en prioriterad fråga för regeringen. Polismyndigheten och Tullverket har intensifierat sitt samarbete de senaste åren, vilket bland annat har resulterat i att antalet beslagtagna vapen har ökat kraftigt. Som Jeff Ahl nämner i sin fråga finns även exempel på att kriminella personer använder sig av andra vapen än traditionella skjutvapen, såsom handgranater. Jag anser att det är viktigt att samhället kan ingripa på ett effektivt och ändamålsenligt sätt mot exempelvis illegalt användande av handgranater. Det finns bland annat skäl att se över straffbestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Regeringen har tagit flera initiativ som syftar till att reagera mot organiserad brottslighet, motverka kriminella gäng och försvåra införseln av illegala vapen. Arbetet kommer att fortsätta, och det kommer att intensifieras. Regeringens politik för fler jobb, minskade ekonomiska klyftor och satsningar på utbildning är dessutom grunden för att fler ska känna en framtidstro i alla delar av landet.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret. Jag håller med om att lagskärpningar såklart är en del i arbetet. Brottsförebyggande arbete är också alltid en viktig del. Det stora problemet är att ingen regering, vare sig den här eller tidigare regeringar, gör något åt grundproblematiken. Man fyller på de här utanförskapsområdena år efter år, och man gör ingenting aktivt för att motverka den grova organiserade brottslighet som vi ser eskalera. Det som vi ser nu gränsar till krigsscener i de här utanförskapsområdena, och det eskalerar allt snabbare. Man skjuter in raketer i laglydiga medborgares lägenheter, man kastar sten på polisen, man startar mordbränder mot polisstationer och kastar även handgranater mot poliserna. Det här sker även mot samhällsföreträdare såsom ambulanssjukvårdare och brandkår. Det förekommer även egen rättsskipning av kriminella nätverk i de här områdena. Dessutom genomför man fordonskontroller och så vidare - listan kan göras jättelång. Vid millennieskiftet, år 2000, hade ingen trott att vi skulle stå och prata om de här sakerna nu. Ingen skulle ha trott det, utan man skulle ha skrattat åt det. Men nu står vi här och pratar om det, och frågan är hur mycket det ska få eskalera. Handgranater är ett mycket allvarligt vapen att använda. Det kan ju inte klassas som något annat än ett militärt vapen. Det var tur att det var rätt sorts fordon som blev utsatt för attacken, för hade det varit ett vanligt polisfordon hade vi antagligen haft fyra väldigt allvarligt skadade eller, om vi hade haft riktig otur, döda poliser. I går kunde jag läsa i Aftonbladet om något som kallas "polisfishing". Man lurar in poliser i bakhåll, blockerar fordonet så att det inte går att komma därifrån och kastar sedan brunnslock på polisfordonet. Vem vet, det kanske snart singlar ned en eller annan handgranat där också om vi inte gör något åt situationen. Informationsansvarige Mats Eriksson på Västerortspolisen säger följande: Utvecklingen pekar på att det kommer att öka i omfattning och även att mindre orter drabbas. Det finns färre poliser och brist på förstärkning. Det är en oroande utveckling. Ja, herr talman, det är en väldigt oroande utveckling. Jag skulle vilja säga att det är en skrämmande utveckling till och med. Återigen: Ingenting görs för att angripa grundproblematiken. Till exempel minskar man antalet poliser i relativa tal gentemot befolkningen. Jag ser att inrikesministern skakar på huvudet, men det är ju så. Man har slopat målet på 20 000 poliser, och man tillskjuter inte de resurser som krävs för att genomföra den omorganisering vi ser av poliskåren i dag. Det är dags för den här regeringen och inrikesministern att ta ansvar för den oansvariga politik som har bedrivits under flera decennier. Vi ser kriminalitet i Mexiko och Brasilien som avskräckande exempel på vad som kan hända om man låter kriminalitet eskalera för mycket. Där är det på riktigt krig i vissa av städerna, till exempel i Rio de Janeiro och de favelor som finns där. Med hänsyn till att regeringen inte gör något för att stärka polisen som har till huvudansvar att lösa det här och att vi nu ser att man börjar använda ganska allvarliga vapen är frågan om vi inte ska ta hjälp av andra myndigheter, till exempel Försvarsmakten. Man kan exempelvis till att börja med låna splitterskyddade fordon om situationen eskalerar. Det finns även möjligheter att ta hjälp av militären vid till exempel upplopp, som man gör i andra länder. Såklart ska polisen alltid leda, men den möjligheten finns att ta till om man skulle vilja. Militären har utbildning för att kunna hantera upplopp. Till exempel löste svenska soldater upploppen utanför Pristina i Kosovo med bravur. Om det behövs ny lagstiftning eller om det går att använda redan tillgänglig sådan får man väl utreda och se över, men jag undrar om regeringen är beredd att se över lagstiftningen och försöka använda redan befintlig lagstiftning för att hjälpa till om situationen eskalerar ytterligare.
Herr talman! Var det här det bästa Jeff Ahl kunde komma på under de två veckor som han har haft på sig sedan interpellationen skrevs? Det har aldrig satsats mer ekonomiska resurser på polisen än nu - aldrig. Vi har inte haft fler poliser i Sverige på 35 år, oavsett hur Jeff Ahl fifflar med täljare och nämnare och försöker hitta på egna mått. Under ett anförande på fyra minuter var det främsta förslaget att vi ska låna in splitterskyddade fordon från militären. Är det så vi ska lösa problemen i Sverige? Är detta det främsta förslaget på åtgärd som Jeff Ahl och Sverigedemokraterna har? Låt mig säga vad vi har gjort. Vi ska skärpa straffen för handgranater och explosiva varor. Vi fördubblade ju straffen för de andra vapnen, men tyvärr lyckades inte den förra regeringen få med straffen för handgranater och explosiva varor. Vi ska skärpa kontrollen över sprängämnesprekursorer, det vill säga sådana ämnen man kan använda för att framställa bomber. Vi ska göra ett smugglingsbrott av att ta in handgranater, vilket det i dag inte är. Tullen är alltså tyvärr bakbunden i sitt agerande. Vi har skärpt straffen för vapenbrotten, och vi ska införa straffen för stämpling, försök till och förberedelse av grova vapenbrott. Jag ska om 30 minuter vara i EU-nämnden och beskriva hur vi har verkat i EU och fått stora framgångar så att hela vapendirektivet arbetas om. De stiftade vapnen, det vill säga deaktiverade vapen som kan reaktiveras i Sverige, kommer vi att införa en miniminivå på i EU så att vi slipper det faktum att man kan köpa vapen i snabbköpen i Slovakien, Tjeckien eller Almqvists Ungern och sedan ta tillbaka dem till Sverige, reaktivera dem och använda dem på gatorna. Det här är konkreta åtgärder. Det har aldrig varit mer pengar till polisen än nu. Det är fler poliser än på åtminstone 35 år. Lite fakta och lite rättning från Jeff Ahl hade alltså inte skadat.
Herr talman! Till att börja med kan jag konstatera - och det här är vanligt förekommande - att inrikesministern inte lyssnar på vad jag säger. Jag sa i mitt inledande anförande, vilket ministern skulle ha hört om han hade lyssnat ordentligt, att jag tycker att det är bra att regeringen inför de här lagskärpningarna som nämns och att man vidtar vissa andra åtgärder. Men ni gör fortfarande inte någonting åt grundproblematiken. Inrikesministern ska också ha klart för sig att det nog är dags att börja lyssna på dem som faktiskt arbetar med det här och sluta leva i sin lilla bubbla. Den oberoende genomförandekommitté som hade till uppdrag att se på den här frågan just vad gäller omorganisering konstaterade att det saknas 1 miljard i dag. Dessutom har ni släppt målet om att ha 20 000 poliser. Med hänsyn till den stora migration och befolkningsökning som vi har innebär det att antalet poliser per invånare minskar. Så nej, jag håller inte på med sifferfiffel, utan jag konstaterar faktum, nämligen att regeringen inte gör det som krävs. En stat får inte släppa kontrollen över vissa områden, vilket man har gjort. Jag hoppas att inrikesministern har läst den rapport som jag håller i min hand. Men det verkar han inte ha gjort. Den heter En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället . Om man bläddrar lite i den kan man till exempel läsa om, vilket jag tog upp förut, kriminella som genomför egen rättsskipning och har ett eget rättsväsen i de här områdena, utan statens kontroll. Man genomför så kallad beskyddarverksamhet hos näringsidkare och tar alltså mer eller mindre ut skatt av dem för att kunna finansiera fortsatt kriminell verksamhet. Man genomför fordonskontroller, konstateras det. Det är också myndighetsutövning. Det är ju vanligtvis polisen som får genomföra fordonskontroller, men det gör man ändå. I flera fall beskrivs att skjutningar har skett på öppen gata utan att man har kunnat lagföra någon, därför att folk är livrädda för de här kriminella personerna. Det står så här: Det medför att det ordinarie rättssystemet till viss del sätts ut spel. Jag skulle säga att det i vissa fall har satts ut spel nästan totalt. Det står också att de här områdena bedöms vara generellt svåra för polisen att arbeta i och att man har svårt att bedriva långsiktiga insatser på grund av resursbrist och annat. Nu när ni inte ger de pengar till polisen som de behöver kommer det att bli problem igen, och regeringen är inte beredd att ta ansvar för den här oansvariga politiken. Det är uppenbart. Med en sverigedemokratisk politik hade vi inte behövt ha den här diskussionen, för då hade polisen fått de resurser som behövs vad gäller både tilldelade medel och lagliga rättigheter att kunna bekämpa den här typen av kriminalitet. Inrikesministern och regeringen kommer nog att behöva se över möjligheten för polisen att ta hjälp av andra myndigheter för att skydda sin personal vid till exempel en eskalerad situation. Men inrikesministern och regeringen verkar inte vara bekymrade över att det nu kastas handgranater på poliser, att poliser luras in i bakhåll eller att polisen inte kan röra sig fritt. De blir ibland tvungna att ta andra vägar in i utanförskapsområdena. De kan inte ta de ordinarie vägarna på grund av att de då blir utsatta för stenkastning, brunnslockskastning eller - som vi nu har sett - handgranatskastning. Men, det är ju regeringen som får ta ansvar. Och det är ert problem, Anders Ygeman, om samhällskontraktet mellan stat och människorna som bor i utanförskapsområden börjar brytas och luckras upp. Det är nämligen det vi ser i dag. Jag blir oroad när inrikesministern inte lyssnar på vad jag säger och sedan raljerar över problematiken. Det ser jag som mycket allvarligt.
Herr talman! Lyssna, säger Jeff Ahl. Då får Jeff Ahl ursäkta att jag när han säger att ingenting görs, vilket han sa två eller tre gånger i sitt förra inlägg, har svårt att förstå att det skulle uppfattas som beröm för regeringens åtgärder. Men Jeff Ahl får gärna förklara på vilket sätt det skulle vara beröm för de åtgärder som regeringen vidtar. Jag välkomnar naturligtvis ett eventuellt beröm, även om det var lätt dolt av Jeff Ahl. Ja, regeringen tar ansvar. Nej, Sverigedemokraterna tar inte ansvar. Det är ingen nyhet. Och ingen låtsasbudget, inga låtsaspengar och inga låtsaskronor kommer att hjälpa polisen. Ja, det stämmer att målet om 20 000 poliser inte finns med budgeten. Ja, vi har väsentligt fler än 20 000 poliser i Sverige. Ja, vi har 28 000 polisanställda i Sverige som sysslar med polisiärt arbete, och många av dem leder undersökningar. Ja, det är polisen som ska välja vilka yrkeskategorier som bäst gör respektive arbetsuppgift. Ja, civilingenjörer ska kunna leda förundersökningar om databedrägerier. Och ja, civilekonomer ska kunna jaga ekonomiska brottslingar. Det är därför vi inte längre siffersätter hur många som ska vara poliser och hur många som ska vara andra anställda. För Jeff Ahl kan det väl vara värt att fundera på varför ingen annan statlig verksamhet har siffersatta mål per yrkeskategori. Och om Jeff Ahl nu tycker att den typen av siffersatta mål är en bra idé ser jag fram emot att han föreslår det för till exempel Försäkringskassan. Hur många ska vara försäkringshandläggare, hur många ska vara försäkringsaktuarier och så vidare? Men såvitt jag vet finns det inte ens med i SD:s fantasibudget. När det gäller huvudfrågan finns det ett betydande problem i de socialt utsatta områdena i Sverige. Vi har haft kanske tio tolv år av växande klyftor i Sverige. Vi har haft åtta år av växande arbetslöshet och sjunkande skolresultat. Man kan inte bli förvånad om det leder till ökade sociala spänningar och ökad brottslighet. Det är därför regeringen nu för en politik som ska bryta den utvecklingen, för att sätta fler människor i arbete, för att vända utvecklingen i skolan och minska klyftorna. Det är att ta bort grogrunden. Det är att lösa problemen i grunden, som Jeff Ahl talade om. Vi ska också komplettera den politiken med ett fungerande polisarbete. Det ska vara problembaserat, underrättelsestyrt och slå ut brottsligheten. Vi har gjort betydande framsteg i delar av Sverige. Titta på utvecklingen i Södertälje och jämför med hur det var där för fem sex år sedan. Bra polisingripanden slår ut brottsligheten. Bra samarbete med andra myndigheter drar undan den ekonomiska försörjningen av den grova organiserade brottsligheten. Och med ett bra kommunalt arbete och bra brottsförebyggande arbete kan vi vända utvecklingen, inte med fantasipengar och fantasipolitik.
Herr talman! Det är lätt för inrikesministern att stå här i talarstolen och inte ta den eskalerande situationen på allvar. Det är klart att det finns lokala exempel där polisen kan ha lyckats tillfälligt. Men det står återigen skrivet i rapporten, om inrikesministern har läst den, att det är långsiktigheten som är problemet eftersom polisen inte har de resurser som krävs. När regeringen nu blir utsatt för kritik från dem som faktiskt arbetar med det här i den dagliga verksamheten - de säger att det saknas en hel miljard för att genomföra den omorganisation som krävs - och när ni till och med blir stämda måste ni väl ta det på allvar? Inrikesministern borde skämmas. Det är inte i inrikesministerns lägenhet som det regnar in nyårsraketer. Det är laglydiga medborgare som ni har övergivit som utsätts för det. Utanförskapet ökade även under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det är såklart den borgerliga regeringens fel också, men det är även ert fel. Det som jag har sagt att ni inte gör någonting åt är grundproblematiken. Och grundproblematiken är när man fyller på utanförskapsområdena. Grundproblematiken är när man struntar i att på riktigt ge polisen de verktyg och resurser som krävs för att lösa situationen. Nu är jag oroad och står här och försöker föreslå vissa åtgärder. Det gör jag eftersom jag som enskild riksdagsledamot i varje fall ska ha gjort det jag kan genom att uppmärksamma det här. Det är de hårt arbetande medborgarna som drabbas, och ni gör ingenting åt det. Den blunda-och-chansa-politik som ni bedriver kommer att straffa sig i längden. Men problemet är som sagt att den inte kommer att straffa er i regeringen, annat än att ni förlorar lite i opinionen. Det är de laglydiga medborgarna vars bilar eldas upp, vars lägenheter förstörs och vars säkerhet inte längre finns kvar i de områdena som drabbas. Det är ni som äger ansvaret för att upprätthålla statens våldsmonopol. Men ni retirerar och gör ingenting för att lösa problematiken. Det skrämmer mig.
Herr talman! Det var hårda ord från Jeff Ahl, och helt gripna ur luften. Åk ut till Rinkeby i Stockholm, Jeff Ahl! Där bygger vi nu en ny polisstation. 200 poliser kommer att placeras där. Åk till Malmö, som hade problem i somras! Till årsskiftet får de över 100 nya poliser. Åk till Södertälje där vi har vänt utvecklingen! I varje polisregion kommer det nu att komma fler poliser och fler poliser i yttre tjänst. Det är poliser som kommer att jobba för att vända den utveckling som tas upp i rapporten. Jag vågar lova att om vi möts här i kammaren igen om ett år, Jeff Ahl, kommer du att se att det är väsentligt färre områden som har den problematik som tas upp i rapporten. Vi jobbar med det. Vi jobbar aktivt med poliser i lokalområdet. Det är hela poängen med den reform som har gjorts. Vi jobbar aktivt med straffskärpningar för vapen, också för handgranater och explosiva ämnen. Vi jobbar med smugglingen. Och vi jobbar på EU-nivå. Till skillnad från Sverigedemokraterna har vi en aktiv politik. Och vår politik bygger inte på låtsaspengar, låtsasbudgetar och låtsasminskning. Vår politik finansieras i verkligheten och ger resultat i verkligheten.